Vad vill herr Bengtsson och de andra som ställer sig upp och klagar över de förhållanden som nu är rådande? Ja, vad vill vi? Jag personligen har velat uppmärksamma aktuella förhållanden som inte är bra. När man skall göra det såsom lekman när det gäller sjukvårdsfrågor i Sveriges riksdag, kan det naturligtvis te sig svårt. Jag tycker dock att skyldigheten att göra det ändå väger ganska tungt. Det vi har pekat på som bör göras är mycket enkelt. Vi vet att sedan 1969 har en läkartjänstutredning varit verksam som på socialstyrelsens uppdrag handlagt de frågor vi här diskuterar. Under den tid som denna utredning verkat har erfarenheten ute på sjukhusen visat att man håller på att få ytterligare och större svårigheter än man hade tidigare. Man ser med stor oro på denna utveckling. Denna oro kan väl ändå anses ganska befogad på grund av vad man upplever. Jag har ingen stor erfarenhet av detta, men jag har verkat i Hallands läns landsting och inom sjukhusdirek tionen i ett antal år och därav fått en del erfarenheter. Bl. a. har jag kontakt med dem som verkar på sjukhusen såsom läkare eller sjukhuspersonal i allmänhet. Visst måste vi väl erkänna att de har ett mycket svårt arbete att utföra och vi vet att de utför det i ett oerhört pressat läge. Vi vet också att människor i allt större utsträckning kräver läkarvård och att det är ytterst angeläget att de får sådan. Då frågar vi motionärer: Vill inte Sveriges riksdag, som nu arbetar, hemställa till socialstyrelsen att den ser till att läkartjänstutredningen får uppdraget att ägna dessa frågor speciell uppmärksamhet? Det är ett faktum att de förhållanden råder som jag, herr Oskarson och andra här har relaterat. Det stämmer ju också med den erfarenhet som herr Karlsson har från Jönköping.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger: Kom inte bara med ord, utan lägg fram konkreta förslag. Nu har utskottet avvisat motionen och hänvisat till att läkartjänstutredningen skall lägga fram förslag på detta område — och det är fel. Den kommer inte med några sådana förslag. Det är, herr Karlsson, ett konkret förslag att utredningen skulle få direktiv att titta på dessa frågor. Herr Karlsson säger att det inte är någon idé att utredningen får göra detta i elfte timmen. Det är dock bättre sent än aldrig! Nog vore det bättre att låta en sittande utredning få dessa tilläggsdirektiv än att försöka ge en ny utredning ett sådant uppdrag. Detta, herr Karlsson, det är ett konkret förslag. Ett annat konkret förslag är, vilket jag också var inne på i mitt tidigare anförande, att socialstyrelsen skulle vara mer liberal och villig då det gäller omförordnande på underläkartjänster. Därvidlag har det förekom mit en mycket stark restriktivitet under de senaste åren. Kan socialstyrelsen bli mer benägen att omförordna på underläkartjänster ser jag även det som ett konkret förslag. Sedan är det inte enbart fråga om huruvida läkarna har besvärliga arbetsförhållanden eller inte, om de trivs eller inte, utan det är också en fråga om den vårdsökande allmänheten. Det är den som bristen på underläkare går ut över til syvende og sidst.

Vad vi vill konkret är att peka på förhållanden som inte är bra. Tänk, herr Bengtsson, om det vore så lätt att lösa samhällsfrågorna att man bara behövde stå och säga: Det här är inte bra, det måste se annorlunda ut. Men det var inte det jag efterlyste, utan besked om hur ni skall kunna åstadkomma en enda läkare mer i landet genom att ge tilläggsdirektiv till utredningen. Det är det frågan gäller, herr Bengtsson, och svara på den nu om det inte gick i första omgången. Herr Oskarson säger också att han har lagt fram konkreta förslag. Men de är av ungefär samma märke som herr Bengtssons, dvs. de är över huvud taget inte acceptabla, när man tänker över dem. Det måste ändå vara fel att, när en utredning håller på att praktiskt taget slutjustera sitt betänkande, ge nya utredningsdirektiv, som skulle ge helt nya aspekter. Det är ändå det herr Oskarson efterlyser! Är det inte bättre att man avvaktar vad utredningen kommer att säga, så att man därefter har möjlighet att bedöma: Vad är det som nu skall göras? Glöm inte att bakom det hela ligger socialstyrelsen, som har ansvaret för fördelningen av läkare. Kan ni peka på att socialstyrelsen begår misstag, så klaga över det åtminstone! Jag vill sluta med att säga, att så länge herrarna inte kan peka på att ni får fram en enda läkare mer genom tilläggsdirektiv, så länge får ni förstå att vi inte kan ta er på allvar. Det är helt enkelt på det sättet att ni hyser fromma förhoppningar och önskemål, som vem som helst kan skriva under på. Men det är inte det vi behöver och det är inte det jag efterlyser. Vad vi behöver är i stället konkreta besked och det har vi inte kunnat få. Som jag tidigare har sagt är det inte vanligt att man i allra sista minuten ger en utredning tilläggsdirektiv. Man löser, som sagt, inte problemet på det sättet. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag ber om tillgift för att jag med några få ord lägger mig i denna debatt. Herr Karlsson i Huskvarna har anfört två argument. Det ena är — om jag förstod herr Karlsson rätt — att man egentligen inte har någon särskild anledning att peka på missförhållanden. Men för att man verkligen skall kunna komma till rätta med det som otvivelaktigt håller på att utveckla sig till något som kan likna en mer allvarlig kris måste uppmärksamheten fästas på problemet. Det är det som man här har försökt göra. Det är detta som i många andra sammanhang även det socialdemokratiska partiet i mycket stor utsträckning har ägnat sig åt och som då verkat som en bra väckarklocka. Här behövs en väckarklocka, inte bara i Jönköpings län utan över huvud taget, eftersom situationen håller på att spetsa till sig. Sedan sade herr Karlsson att den medicinska expertisen inte är överens. Han liksom försökte spela ut ett motsatsförhållande mellan långtidsvård, mentalvård och andra vårdgrenar. Jag skulle vilja säga att det är fel att skjuta ett sådant motsatsförhållande i förgrunden, herr talman, därför att såvitt jag kan bedöma existerar det inte. Jag skulle kunna lämna kammaren klara exempel på att även de läkare, som representerar de specialiteter som herr Karlsson talade om, är fullständigt överens med andra läkare om att här behöver inte minst socialstyrelsen en sådan väckarklocka som kammaren kan vara genom att bifalla motionen. För att spara tid skall jag emellertid inte lämna några exempel. Herr Karlsson gör sin argumentation litet för enkel när han anklagar dem som står bakom reservationen för att inte kunna komma med konkreta förslag. Vad det gäller är att handla litet snabbare än herr Karlsson tydligen är angelägen om att göra och en sådan snabbhet är av behovet påkallad. Den vårdsökande delen av svenska folket behöver den i dag.
Herr talman! Det är litet farligt, herr Wedén, att bara slinka in i kammaren utan att ha följt debatten. Herr Wedén kunde ha besparat sig halva delen av sitt anförande, om han hade lyssnat på vad jag sade. Det herr Wedén tar upp om expertisen rör en helt annan fråga. Det rör allergologin och liknande och syftar på en helt annan motion. Om herr Wedén i fortsättningen skall ge sig in i debatten. bör herr Wedén vara med från början och lyssna på vad den rör sig om. Herr Wedén söker säga att det är en allvarlig kris på väg. Jag har inte undanhållit något utan sagt att det kan vara besvärligt för många sjukvårdsinrättningar i landet. Om herr Wedén hade hört mig tidigare, kunde han också ha lyssnat på dessa synpunkter. Vad jag sagt är att den motion och den reservation som finns inte på ett enda sätt anger hur man skall kunna få en enda läkare till vid våra sjukvårdsinrättningar. Detta är det centrala problemet i den debatt som herr Wedén något yrvaket kom in i.
Herr talman! Jag tror inte att jag varit särskilt yrvaken i denna debatt, liksom inte när det gäller de här problemen över huvud taget, vilka jag under många år haft goda skäl att följa med stor uppmärksamhet. Jag hörde i varje fall att herr Karlsson i Huskvarna talade just om mentalvård och om långtidsvård, och han satte då dessa grenar i en direkt motsatsställning till andra grenar av sjukvården. Då tillät jag mig att upplysa om att jag har många exempel på att läkare som företräder just dessa grenar av vården är helt överens med sina kolleger på andra områden om att här fordras det rätt snabbt en ändrad inställning från statsmakternas sida, och kammaren kan här tjänstgöra som den alarmklocka som är nödvändig.
Herr talman! Jag tvingas återigen hänvisa till historien. Jag har, herr Wedén, bara tagit upp exempel på mentalvården och på långtidsvården för att fråga om det är den prioritering som statsmakterna tidigare gjort som herrarna bakom reservationen nu vill ändra på. Det är så jag har argumenterat och den argumentationen står fortfarande oemotsagd. uttala att Härsjögårdens yrkesskola borde bibehållas.

Herr talman! Beträffande punkten 31 i socialutskottets betänkande nr 5, Ungdomsvårdsskolorna, har herr Bengtsson i Göteborg och jag väckt en motion, där vi hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte uttala att Härsjögårdens yrkesskola bibehålls. Statsrådet föreslår i statsverkspropositionen att skolan läggs ned. Härsjögårdens yrkesskola är en ungdomsvårdsskola för svagt begåvade flickor i åldern 17—20 år, den enda skolan i landet för denna kategori elever. De flesta av skolans elever har gått i hjälpklass. Många har på grund av skolskolk, bristande möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen, ibland också helt avbruten skolgång, stannat på en låg kunskapsnivå, och flickorna upplever det som ett mycket svårt handikapp. Utbildningsmöjligheterna för de här eleverna är starkt begränsade. För att bättre utbilda eleverna har skolan de senaste åren bedrivit grundskoleundervisning i svenska, matematik och samhällskunskap, och detta på en nivå som passar just dessa elever, en viktig gren i rehabiliteringen. Statsrådet nämner i propositionen att problemen med alkoholoch narkotikamissbruk bland ungdomen kräver allt intensivare insatser från samhället. Jag har den uppfattningen att de elever som vistas på Härsjögården — äldre elever som är svagt begåvade — har alldeles särskilt stort behov av insatser från samhället. Undervisning i grundskolans ämnen i små elevgrupper utgör ett väsentligt stöd för de här eleverna. Också arbetsträning samt förberedande yrkesutbildning hjälper eleverna. Och att få detta tillsammans med kamrater i ungefär samma ålder och med ungefär samma kunskapsnivå gör det lättare för dem att kunna återanpassas. Därför menar jag att det är värdefullt om Härsjögårdens yrkesskola bibehålles. Den är den enda skolan för dessa äldre och svagt begåvade elever. Att de kan rehabiliteras och återanpassas är oerhört angeläget, och deras möjligheter härtill måste tillgodoses. Jag vill, herr talman, yrka bifall till motionen 776.
Herr talman! Vi befinner oss nu när det gäller ungdomsvården i en helt annan situation än för några år sedan, Då var det ett ständigt krav på nya platser för ungdomsvården, och nu är vi i den situationen att en av ungdomsvårdsskolorna kan läggas ned. Jag behöver inte argumentera mer än med de siffror, som finns i utskottsbetänkandet, där det hänvisas till att på de 20 platser som skolan har fanns 13 inskrivna vid inspektionstillfället och bara 8 befann sig på skolan. Med hänsyn till att det fanns många lediga platser vid liknande andra skolor har man såvitt jag förstår ingen annan väg att gå än att följa det förslag som socialministern framfört och lägga ned skolan i fråga. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag finner i statsverkspropositionen ingen motivering för att just Härsjögårdens yrkesskola skall läggas ned. Jag menar att just de elever som jag nämnde tidigare och som finns på skolan har ett behov av att få en vistelse där. Med hänsyn till den möjlighet att hjälpa just dessa speciella elever som skolan har borde den också få bibehållas.
Herr talman! Motiveringen är klar. endast 8 elever fanns på 20 platser. När vi har möjlighet att lägga ned en ungdomsvårdsskola måste Härsjögården då vara närmast i tur.

Herr talman! Vid punkten 35 vill jag ta upp en fråga som jag önskar klarlagd och som jag inte kan ställa till utskottets talesman därför att något motionsyrkande inte föreligger och utskottet endast haft att ta ställning till förslaget i årets statsverksproposition, på s. 186 och 187 i bilaga 7 under punkten Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m.m. I fjolårets statsverksproposition under samma punkt uttalade departementschefen: ”Utvecklingen av nykterhetsnämndernas verksamhet under 1960-talet innebär bl.a. att nämndernas möjligheter till behandling av alkoholskadade inom öppna och frivilliga vårdformer har ökat väsentligt. Denna utveckling bör fortsätta. Nämndernas aktiviteter varierar emellertid avsevärt mellan olika kommuner och kommuntyper. Jag anser det vara särskilt angeläget att främja anordningar och åtgärder som är direkt inriktade på vård och behandling, exempelvis alkoholpolikliniker, rådgivningsbyråer samt förebyggande och eftervårdande åtgärder. Den ökade samverkan och integrationen mellan de olika socialvårdsgrenarna medför svårigheter att särskilja kostnaderna för nykterhetsvård. Ansökningsoch prövningsförfarandet för statsbidrag till dessa kostnader har bl.a. till följd härav blivit alltmer komplicerat och betungande. Som jag tidigare ffamhållit bör därför bidragsgivningen förenklas och anpassas till utvecklingen. En översyn i detta syfte pågår inom socialdepartementet. I avvaktan härpå bör under nästa budgetår prövas ett schablonmässigt förfarande. Socialstyrelsen har föreslagit omprövning av den nu tillämpade regeln att statsbidrag inte utgår till hyreskostnad för nykterhetsnämnds tjänstelokal i kommunägd fastighet. Jag är inte beredd att nu — under pågående översyn av bidragsgivningen — föreslå någon ändring i denna del.” Detta alltså sagt av departementschefen i fjolårets statsverksproposition. I departementschefsuttalandet i samma ärende i årets budgetförslag är inte den översyn som pågick inom departementet redovisad. Alla de inom kommunerna som sysslat med ansökningar om statsbidrag hälsar med stor tillfredsställelse varje försök till arbetsbesparande schabloner för att undvika onödig byråkrati i ansökningsförfarandet för kommunerna. Såvitt jag vet har den omnämnda departementsutredningen inte varit föremål för remiss hos någon kommun eller hos Svenska kommunförbundet. Jag förutsätter därför att utredningen ännu pågår inom departementet. : I förslaget på s. 187 i årets statsverksproposition hänvisar departementschefen till fjolårets uttalande om ett under budgetåret 1970/71 schablonmässigt ansökningsoch prövningsförfarande för statsbidraget till nykterhetsnämnderna. Det innebär att för kalenderåret 1970 skall bidrag till vissa kostnader av i huvudsak administrativ karaktär schablonmässigt beräknas på ett bidragsunderlag som motsvarar 110 procent av de kostnader som socialstyrelsen godkänt för kalenderåret 1969. Departementschefen förordar att samma förenklade bidragsförfarande för dessa kommunernas kostnader bör tillämpas även för nästa år. Av denna skrivning framgår inte om statsrådet menar att tillämpningen skall prövas även under kalenderåret 1971. Jag förutsätter att schabloniseringen av statsbidraget till kommunala nykterhetsnämnder inte skall innebära en försämring i förhållande till tidigare form av bidragsgivning. På senare år har den kommunala nykterhetsvården ändrat karaktär, såsom departementschefen själv framhåller. En successiv utbyggnad av de öppna och frivilliga vårdformerna och en minskning av tvångsåtgärderna har skett. Att allt fler alkoholpolikliniker upprättas och att allt fler alkoholskadade vårdas på mentalsjukhus betyder att kommun och landsting bär en större del av kostnaderna för nykterhetsvården än tidigare. Detta är endast ett konstaterande. Förslaget i statsverkspropositionen har inte givit anledning till någon motion eller annat yrkande från min sida, men jag skulle vara tacksam för ett klarläggande uttalande från statsrådet Aspling. Jag förutsätter att den i fjolårets statsverksproposition omnämnda översynen för att åstadkomma en förenkling av bidragsgivningen från staten kommer att remissbehandlas hos berörda parter och att det schablonmässiga förfarandet vid ansökan om statsbidrag är avsett att prövas under ytterligare ett år innan slutlig ställning tas. Jag förutsätter också att schabloniseringen av statsbidraget till den kommunala nykterhetsvården inte skall innebära en försämring av statsbidraget, som kanske framför allt skulle komma att gå ut över kommuner som bedriver en progressiv nykterhetsvård. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Med anledning av fru Holmqvists direkta fråga till mig under denna punkt vill jag svara följande. Vi har inom socialdepartementet genomfört en kartläggning av bidragsgivningen till de kommunala nykterhetsnämnderna. Den har visat att bidragssystemet administrativt är mycket krångligt med krav på en. detaljredovisning, som jag tror att vi alla kan vara överens om att man så långt som möjligt skall försöka komma ifrån.

Detta är bakgrunden till att vi för kostnader av administrativ karaktär har schabloniserat bidragsgivningen. Det sker på så sätt att kostnaderna för 1969 vid bidragsberäkningen schablonmässigt ökas med 10 procent för 1970 och att detta belopp sedan ökas med ytterligare 10 procent för 1971. Jag vill understryka att detta är en provisorisk anordning som vi har velat genomföra i förenklande syfte i avvaktan på en mer genomgripande översyn av bidragssystemet.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Aspling få framföra mitt tack för den klarläggande redogörelsen för det statliga stödet till de kommunala nykterhetsnämnderna. Att förenkla bidragsformerna är ett vällovligt syfte, men det är beklagligt om det skulle bli så att statsbidraget sänks. Jag tror inte att man inom de kommunala nykterhetsnämnderna ännu vet hur systemet kommer att slå, och jag hoppas att den utredning som görs inom departementet också går ut på remiss när man kommer fram till det system som nämndes. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Vid punkten 37 finns en reservation av herr Hamrin och mig, vari vi yrkar på att anslaget ”Bidrag till Länkrörelsen m.m. och andra frivilliga ideella organisationer” uppräknas till den summa som var föreslagen i socialstyrelsens ursprungliga äskande. Den här grenen av social verksamhet torde tyvärr vara nödvändig, kanske ganska lång tid framåt. Herr Karlsson i Huskvarna gör kanhända samma antydningar när det gäller alkoholistvården som förra gången vi diskuterade vilken roll staten och de som företräder det allmänna i sammanhanget spelar.

Här liksom i övrigt gäller det en prioritering av åtgärder för att komma till rätta med de stora problem som finns i sammanhanget. Målsättningen tror jag inte att samhället ensamt klarar av utan hjälp av ideella insatser på frivillig bas, även om det använder sina samlade egna resurser.

I det här sammanhanget vill jag understryka vad som sagts i socialstyrelsens framställning om den frivilliga verksamheten på narkomanvårdsområdet, och jag skulle förmoda att det anslag till Länkarna som har getts under ett flertal år även är ett uttryck för uppskattning av det frivilliga arbete som bedrives på den sidan. Jag tror dock inte att man kan begränsa stödet till enbart den typen av frivillig verksamhet, och jag skulle gärna, om nu inte socialministern har avvikit för långt härifrån, ha velat höra hans värdesättning av de frivilliga insatserna på det här området. Det andas nog litet grand njugghet när man prutar ned de begärda 2 900 000 kronorna till 2 300 000 kronor och därmed inte ger möjlighet för de frivilliga organisationerna att, såsom föreslagits i motionen 356, komma i en bättre situation då det gäller medelstilldelning. Jag tror att vi har tillräcklig erfarenhetsbakgrund för att kunna bedöma att ett ansvarstagande på personlig, ideell och frivillig bas har väl så stor möjlighet att lyckas som det allmännas insatser, som av vederbörande vårdbehövande uppfattas mer eller mindre som en tvångsåtgärd från samhällets sida. Jag tror att det frivilliga och personliga ansvarstagandet där har större möjligheter att nå resultat. Kan man bara i något sådant fall definitivt råda bot på någon vårdtagares missbruk, så torde de pengar som här äskas — 600 000 kronor — tjänas in flera gånger om. Vi vet ju vad en enda alkoholistvårdstagare kostar per år. Den här ökningen motsvarar i så fall bara årskostnaderna för något halvdussin. Jag ber att få citera några rader ur motionen: ”Den personlighetsförändring, som krävs för att bryta med det tidigare livet och lära nya normer, kan av allt att döma endast försiggå inom en grupp, där varje steg mot ett mera välanpassat liv omedelbart uppmuntras och där man känner sig omgiven av personer, som är solidariska men samtidigt ställer bestämda krav.

Här har Lewi Pethrus” stiftelse Strandgården gjort ett utomordentligt arbete, som är omvittnat av många. Jag kan hänvisa till radiooch TV-reportage, där flera har uttalat sig om värdet och betydelsen av detta arbete. Det finns många liknande grupper som vore väl värda ett stöd. Jag skall inte vid denna timme belasta kammarens tid mera med argumentation utan yrkar bifall till reservation 17 och de ytterligare 600 000 kronor i anslag som sammanfaller med vad socialstyrelsen har äskat.

Herr talman! Under denna punkt behandlas motionen 773 angående statligt stöd till de nya former för alkoholistoch narkomanvård som de senaste åren börjat drivas på initiativ av enskilda människor, grupper och olika ideella sammanslutningar. Många av dessa försök — att vid sidan av den konventionella vården på olika institutioner utveckla nya vårdformer — har redan gett mycket uppmuntrande resultat. Dessa glädjande resultat har också nästan undantagslöst uppnåtts med en bråkdel av de kostnader per vårdad som den traditionella institutionsvården drar. Sådana frivilliga, ideella insatser är naturligtvis ytterst värdefulla — inte bara för de medmänniskor som får hjälp att bryta sig ur alkoholoch narkotikamissbruk utan också för samhället som helhet. Medan alltså den direkta samhälleliga institutionsvården inte har, i varje fall inte hittills, motsvarat de förväntningar man ställt på den — återfallen är regel, inte undantag på detta område — har av allt att döma den på enskilda initiativ startade verksamheten gett vida bättre resultat. I stället för stora, opersonliga institutioner erbjuder man ofta en enkel vardagsmiljö utan direkt medverkan av professionella vårdare. Genom att utnyttja yngre människors naturliga benägenhet att bilda mindre grupper, och fungera i dessa mindre grupper, har man lyckats minska missbrukarnas passivitet och skapa positiva identifieringsmöjligheter. En sådan metodik — där föreståndare och ledare på ett annat sätt än som är möjligt inom den vanliga institutionsvårdens ram ingår i denna gruppsamverkan — skapar lättare den ömsesidiga respekt, kontakt och gemenskap och det känslomässiga samförstånd som är grundläggande förutsättningar i arbetet för att påverka vårdtagarna i positiv riktning. Självfallet bör vården ske i intim kontakt och samverkan med medicinsk och social expertis. Detta har också skett nästan utan undantag. Det är mot bakgrunden av narkotikaproblemets vidd nödvändigt att samhället tillvaratar alla möjligheter att rädda drabbade människor tillbaka till ett normalt liv. I kampen mot narkotika och för de utslagna människor som är missbrukets fångar bör alla insatser stödjas. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse som vi motionärer konstaterar att socialutskottet har gått på vår linje att bereda möjligheter för samhällsstöd till frivilliga insatser på detta område. Denna stimulans för ideella insatser ger onekligen hoppingivande perspektiv inför framtiden.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
Herr talman! Låt mig bara med anledning av de två inlägg som gjorts säga att vi från utskottets sida verkligen har tagit både motionen och hela den här problematiken på allvar. Och vi har ju, som en av motionärerna senast redovisade, varit mycket välvilliga mot motionen. Jag vill understryka att många ideella rörelser här verkligen gör en förnämlig insats, och den hjälp och det stöd som de får från samhällets sida är därför väl befogade. Men jag skulle med anledning av herr Hyltanders inlägg vilja säga, att skulle det vara bevis på njugghet att man inte kan tillmötesgå varje önskan motionärer har, då är vi ju njugga i nästan varje fråga som behandlas här i riksdagen. — Herr Hyltander var själv inne på tanken om prioritering, och det är ju den avvägningen som vi alltid tvingas göra och kommer att tvingas göra, därför att vi kommer aldrig att ha tillräckligt med medel för att tillmötesgå alla önskemål och klara alla de uppgifter som välvilliga motionärer vill lägga på riksdagen och samhället. Men jag vill alltså klart säga ifrån att här är det inte fråga om njugghet, utan vi har höjt anslaget detta år. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi skall kanske inte bara använda ordet njugghet i sammanhanget. Jag tror det skulle vara klokt om riksdagen ville besluta i enlighet med reservationen, för de pengar det gäller skulle då användas bättre och ge flerdubbel utdelning genom att besparingar kan göras när det gäller andra samhällsåtgärder. Det är inte bara fråga om njugghet här, herr Karlsson i Huskvarna. Det kan också gälla klokhet — eller oklokhet, beroende på vilken sida man nu vill se det från.
Herr talman! Ja, den bedömningen kan ju alltid bli olika. Men jag kanske ändå, herr talman, när jag fick ordet skall säga, att den narkomanvård och den alkoholistvård som nu ges måste, i enlighet med riksdagens och andra instansers beslut, ske på ett ordentligt sätt. Där är det samhällsinstanserna som skall vara avgörande. Att man dessutom skall ge stöd åt de frivilliga organisationerna är självklart. Men som sagt: Allt kan man inte få av det man önskar.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta den här diskussionen med herr Karlsson i Huskvarna. Jag vill bara konstatera att vi när det gäller intresset tydligen kan samsas. Men jag påpekar att det i utskottets skrivning finns en direkt avgränsning av det här anslaget med hänvisning till de organisationer som nu får del av anslaget. Det är den vallen som vi genom vår reservation vill bryta till förmån för andra ideella organisationer. Då tror jag också att det behövs litet mer pengar, och anslaget är inte av den storleksordningen att det framkallar någon obalans i budgeten. Herr talman! Hänvisande till tidigare diskussioner mellan vår fp-reservant och ordföranden i utskottet kan jag åter upprepa att de pengar som erfordras är vi beredda att ställa till förfogande.

Herr talman! Det är naturligtvis glädjande att socialutskottet har tillstyrkt herr Olssons i Kil och min motion, men som jag ser det är det här inte bara fråga om en engångsföreteelse, utan det gäller en princip. Vi har i detta fall utgått från ett försök med ändrad narkomanvård som har gjorts i Bålbäcken i Värmland, och enligt föreliggande skrivning finns det nu möjligheter att få en mera flexibel form av vård än den institutionella som vi har haft tidigare. I Bålbäckensfallet fick man hela tiden försöka finansiera verksamheten med hjälp av frivilligt insamlade medel och pengar från enskilda personer. Om man ser på vad narkomanvårdskommittén har kommit fram till måste läget sägas vara ganska allvarligt. Man uppskattade år 1968 antalet svårare fall av narkomani till 10 000 i hela landet. Säkerligen har antalet ökat sedan dess. Man räknar med att det bara i Stockholm finns mellan 5 000 och 6 000 svåra narkotikafall. SIFO har också lämnat en skrämmande uppgift, som redovisas i narkomanvårdskommitténs betänkande, nämligen den att av 2 120 representativt utvalda personer i Stockholm i åldrarna 12 till 24 år hade 11 procent av ungdomarna i huvudstaden och 2 procent i landsorten missbrukat — jag betonar det, missbrukat — narkotika.

Det ges vård på ungdomsvårdsskola och på sjukhus. Man kan inte ange det exakta antalet vårdplatser, eftersom det är en allmän princip att man vid behandlingen av narkomaner inte skall vara ensidigt inriktad på patienternas narkotikamissbruk utan alltid försöker att också behandla de bakomliggande personlighetsstörningar som finns. Detta differentierade vårdprogram gör att narkomaner återfinns på många olika avdelningar inom sjukhusen. Men narkomanvårdskommitténs siffror, som säger att det finns 380 platser för sluten narkomanvård i hela landet, är skrämmande sedda i relation till de siffror som talar om hur stort narkotikamissbruket egentligen är. Av nämnda 380 platser är 130 inrymda i avdelningar som tar emot både narkomaner och alkoholister, av vilka antalet alkoholister i regel överväger. Rehabiliteringen har inte heller lyckats speciellt bra. En undersökning som SSUH har gjort visar att 41 procent av de orala missbrukarna och 55 procent av de intravenösa har debuterat som narkotikamissbrukare sedan de tagits in på en ungdomsvårdsskola. När det gäller sjukhusens narkomanbehandling räknar man med att återfallsfrekvensen är två tredjedelar av samtliga intagna. Nu har man på många håll i landet och från många olika utgångspunkter börjat engagera sig i narkomanvården. Det är då intressant att se att man utifrån allmänt medmänskliga utgångspunkter arbetar för att hjälpa dessa hårt drabbade människor. Försöket i Värmland gick så till att man samarbetade med Mariapolikliniken här i Stockholm. Det arbetet skedde under mycket stora enskilda uppoffringar. Men resultatet blev lyckat. Många kristna församlingar och ideella organisationer startar också verksamheter för att försöka ,rehabilitera och hjälpa narkotikaoch alkoholskadade människor. Dessa organisationers utgångspunkter är, i motsats till narkotikahajarnas cynism och profitintresse, enbart en varm medmänsklighet, som tar sig uttryck i en vilja att hjälpa den som drabbats. Men dessa organisationer får mycket ofta arbeta under besvärliga ekonomiska förhållanden, när man skall försöka plocka upp spillrorna av det som en gång var människor. Men ändå är resultaten i många fall klart bättre än vad man uppnår med de institutionella vårdformerna. Jag föreställer mig emellertid att de människor som arbetar frivilligt i denna vård många gånger upplever situationen som hopplös, när de kämpar mot statlig stelbenthet och byråkrati i försöken att få nya vårdformer som komplement till en institutionell vårdmetod. Ibland är samhällets syn på alkoholoch narkotikafrågor såsom den tar sig uttryck i gällande bestämmelser utformad på ett sådant sätt att den direkt motverkar det uppbyggnadsoch rehabiliteringsarbete som de frivilliga institutionerna utför. Vi kan bara lyssna till folk inom nykterhetsvård och nykterhetsrörelse när de berättar om myndigheternas slapphet inför mellanölsproblematiken; de ansvariga myndigheterna gömmer sig bakom storbryggare och utredningar, medan de som har problemen inpå livet får arbeta under omänskliga förhållanden för att återge människovärde och mänsklighet till dem som drabbas.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

Herr talman! Ibland ställs man i ett utskott och här i kammaren inför besvärliga valsituationer. Det hade kanske varit lätt att tillstyrka det förslag om ett anslag på 600 000 kronor som reservanterna har biträtt. Men vi vet ju att ekonomin i år är så pass ansträngd att vi får ställa oss kallsinniga till många krav som i och för sig kan anses vara välgrundade. Därför enade sig majoriteten i utskottet om ett avstyrkande, men vi försökte samla utskottet kring förslaget att skriva till Kungl. Maj:t. Jag tror att det hade varit lyckligt om vi hade kunnat vara fullständigt eniga om den skrivningen, men det gick inte. Vi har alltså begärt att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om statsbidrag till vård av alkoholoch narkotikamissbrukare. Dessutom har utskottet uttalat en del om möjligheterna att erhålla bidrag inom det nuvarande systemet. Jag uppskattar att herrar Olsson i Kil och Stålhammar har uppmärksammat denna skrivning; den betyder ganska mycket, och jag tror att vi framöver kan få ut mycket av vad riksdagen här kommer att uttala. Vi känner till problemen, och jag behöver inte stå här och prata om hur det ser ut när det gäller narkotikaoch alkoholfrågorna i vårt land — det vore att lägga ned alltför dyrbar tid på saker och ting som de flesta av kammarens ledamöter mycket väl känner till. Jag har för min del känt det så att när vi nu har dessa problem — vi vet att de är oerhört besvärliga — och när det samtidigt finns människor som vill offra av sin tid för att hjälpa sina medmänniskor, så bör väl också samhället på något sätt träda in och hjälpa till ekonomiskt. Därför bör man framöver kunna skapa dessa ekonomiska möjligheter. Det är också vad utskottet har tänkt sig när det hemställer att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t dessa synpunkter till känna. Jag skall inte polemisera på mer än enda punkt. Herr Olsson i Kil försökte i sitt i övrigt alldeles utmärkta anförande framställa det hela som om det vore något slags motsättning mellan den samhälleliga, institutionella vården och den som frivilliga organisationer ger — även den senare kan ju ibland vara institutionsvård. Vi bör göra klart för oss att detta är kolossalt svåra problem och att utgångspunkterna för dem som vi försöker hjälpa är så fantastiskt olika, att det blir svårt att utvärdera det hela och ställa det ena mot det andra. Jag vill bara ta det enkla exemplet att man på en nykterhetsvårdsanstalt får in dels människor som tvingats dit därför att de varit farliga för sitt eget liv eller för andra, exempelvis sin familj, dels människor som frivilligt söker sig dit. Det är klart att förutsättningarna för att komma till rätta med problemen är helt olika för dessa olika människor. Till den vård som ges av de frivilliga organisationerna kommer människorna vanligtvis frivilligt, och därför blir förutsättningarna för den vården bättre. Det finns emellertid en poäng i detta resonemang som vi inte bör missa, och därvidlag kan jag ge herr Olsson i Kil rätt. Vi måste få in något av en vi-anda i all vård — det gäller den öppna vården och det gäller institutionsvården. De som arbetar på detta fält bör inte tala om ”vi” och ”de”. Dennicketorp i Värmlands län är ett utmärkt exempel på en anstalt där man lyckats få in denna vi-känsla. Detta är en anstalt för alkoholsjuka människor. Man har där lyckats ganska väl i sina försök att införa klientdemokrati — eller vad vi nu vill kalla det. Det är detsamma som går igen i Lewi Pethrus” stiftelse för filantropisk verksamhet; alla som är engagerade i den verksamheten upplever sig som en enhet — det är inte vårdaren å ena sidan och den vårdade å andra sidan. Jag tror att det vore oerhört värdefullt om man kunde få denna vi-känsla att genomsyra hela vårdarbetet. Herr talman! Jag vill gärna koppla utskottsbetänkandet på denna punkt med vad utskottet skrivit under punkten 2, där vi tagit upp frågan om klientdemokrati, kanske från något andra utgångspunkter. Det gällde där den öppna vården, och jag medger gärna att det är svårare att åstadkomma klientdemokrati inom den öppna vården. Utskottet hemställde emellertid under denna punkt att den motion som väckts i detta ärende skulle överlämnas till socialutredningen. Herr talman! Det var några synpunkter kring ett mycket svårartat problem i vårt samhälle. Jag ber med mycket stor glädje och tillfredsställelse att få tillstyrka utskottets hemställan på denna punkt.
Herr talman! Herr Svensson i Kungälv uttryckte en viss besvikelse över att utskottet inte kunnat bli enigt om skrivningen att vad utskottet anfört borde ges Kungl. Maj:t till känna. Jag skall be att få citera vad utskottet skriver i tredje stycket i sitt betänkande under denna punkt: ”Utskottet delar motionärernas mening att många andra organisationer än de som nu erhåller stöd från anslaget utför insatser som är av betydelse för ifrågavarande grupper.” Så långt kan jag dela herr Svenssons tillfredsställelse över utskottets skrivning. Eljest är jag glad för att jag finns med på en reservation om ökade anslag som skulle ge ett stöd för dessa organisationers verksamhet. Sedan tar man tillbaka det i nästa mening:”Bidrag från detta anslag bör emellertid för närvarande förbehållas organisationer av den karaktär som hitintills erhållit sådant stöd.” Slutsatsen blir alltså: inte ett öre till några andra frivilliga insatser. Däremot får Billy Olssons och Stålhammars motion en välvillig skrivning. Den motionen är ju utförligt diskuterad. Jag kan inte underlåta att fästa kammarens uppmärksamhet på den begränsning som här är. Innebär detta ”för närvarande” att man nästa år är beredd att ge, då skall jag kanske skänka en blomma åt den inställningen. Tyvärr har jag inte så stort hopp om den saken.

Herr talman! Jag är ledsen om någonting i mitt första anförande fick herr Svensson i Kungälv att spåra ett försök till att skissera motsättningar mellan samhällets institutionella vård och de frivilliga insatser som görs på många olika håll. Det var i alla fall inte meningen. Jag tror att det inte råder någon motsättning mellan dessa strävanden. Jag sade också i mitt anförande att samhället bör tillvarataga alla möjligheter att hjälpa dessa drabbade människor. Jag tror att insatserna här kompletterar varandra. Det var dock en synpunkt, som jag kanske inte utvecklade tillräckligt, nämligen att man inom de stora institutionerna kan känna sig utsatt för vård, vilket ibland kan leda till en viss passivitet ifrån vårdtagarens sida, som det inte är lika stor risk för när man jobbar samman i en grupp på sex, sju personer som t.ex. sker i Vårbäcken. Det var den problematiken jag ville antyda litet i mitt anförande, Det är ingen mening från min sida att på något sätt skissera en motsättning mellan de olika insatser samhället kan göra, dels genom direkta samhällsinsatser, dels genom stimulans av enskilda.
Herr talman! Jag är glad över det senaste yttrandet av herr Olsson i Kil. Jag tror inte att jag missförstod honom när han talade, men jag är ändå glad över vad han har sagt senare. Det finns nämligen — det var närmast därför jag tog upp det i debatten — en tendens när man resonerar om dessa frågor att ta fram en motsatsställning. Jag tycker att den är olycklig och vill alltså försöka ta kål på den.

Herr talman! Sedan år 1966 bedrivs vid avdelningen för handikappforskning vid Göteborgs universitet en angelägen forskning för att få fram underlag för åtgärder för att handikappade personer skall kunna fungera i samhället och för att anpassa samhället till de handikappades förutsättningar. Den 1 juli 1970 fick Göteborgs universitet en personlig professur i handikappforskning, vilken knöts till avdelningen för handikappforskning. Professuren innehas av Sven-Olof Brattgård. Utöver professuren har avdelningen inte några statliga medel för sin verksamhet och är därför hänvisad till de bidrag som erhållits från forskningsråd och forskningsfonder. Om aktuella forskningsprojekt på avdelningen kan noteras: sedan 1966 genomförs i samarbete med bostadsstyrelsen och institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola ett forskningsprogram över kraven på bostaden sedda ur de handikappades synpunkt. Detta forskningsprogram har bekostats av statens råd för byggnadsforskning. Det är nu aktuellt att tillämpa de erhållna resultaten vid planering dels av bostäder i normalproduktion, dels av specialbostäder. Även vid ombyggnad av befintliga bostäder kommer man att dra nytta av forskningsresultaten. Styrelsen för handikappinstitutet begär ett anslag på 200 000 kronor, vilket belopp vi motionärer anser att departementschefen borde ha kunnat tillstyrka i stället för att minska anslaget med 100 000 kronor.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

Herr talman! I motion 775 yrkas ett anslag till handikappinstitutet på 4,6 miljoner kronor. Av detta anslag skall 200 000 kronor beräknas för handikappforskningen i Göteborg. I statsverkspropositionen föreslås anslaget bli 4,4 miljoner kronor varav 100 000 kronor skall beräknas för den handikappforskning som bedrivs vid universitetet i Göteborg. Jag vill först erinra om att handikappinstitutet inrättades den 1 juli 1968. Då fick institutet ett anslag på 3,5 miljoner. Därefter har anslaget höjts år efter år. I årets statsverksproposition föreslås en kraftig ökning Handikappforskningen i Göteborg har nyligen kommit i gång. Den 1 juli 1970 inrättades professuren där. Jag vill gärna erinra om vad som sades i samband med inrättandet av den personliga professuren för Sven-Olof Brattgård. Det sades att ”Brattgårds utvecklingsarbete inom handikappvården bör kunna ske i nära samverkan med socialstyrelsen och handikappinstitutet”. Så har också skett. Vi har i utskottets betänkande erinrat om vad handikappinstitutet sagt, när det begärt anslag. Det heter att i samråd med Brattgård skall en plan utarbetas för de projekt som skall bedrivas vid handikappavdelningen i Göteborg, varigenom en lämplig samordning mellan denna avdelning samt handikappinstitutet och andra organs verksamhet bör kunna ske. Jag vill gärna poängtera att vad man begärt icke är anslag till forskning utan att det är fråga om en basorganisation för forskning.

Jag vill än en gång understryka att vad handikappinstitutet begärt anslag till när det gäller handikappforskningen i Göteborg icke är forskning utan anslag till en basorganisation för forskning. Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! I motionen 775 hemställer vi om ett anslag på 200 000 kronor till handikappforskningen i Göteborg. Av de begärda medlen är 120 000 kronor avsedda för utredningsoch utvecklingsarbete inom bostadssektorn och 80 000 kronor för sådant arbete beträffande rullstolsproblematiken. Handikappinstitutet har begärt 200 000 kronor till denna forskning. Man skriver i statsverkspropositionen att styrelsen föreslår att 200 000 kronor beräknas under anslaget som bidrag till den av professorn i handikappforskning vid universitetet i Göteborg Sven-Olof Brattgård bedrivna verksamheten. Jag kan inte därav finna annat än det är forskningen som avses. Vi har tidigare i dag hört att det var den 1 juli 1970 som Göteborgs universitet fick denna professur, och den knöts till avdelningen för handikappforskning. Vi har också hört att avdelningen inte har några statliga medel för sin verksamhet och därför är hänvisad till de bidrag som erhålls från forskningsråd och forskningsfonder. Forskningen koncentreras till tre huvudområden. För det första är det boendesituationen för handikappade. Den omfattar analyser av de handikappades behov av bostäder och bostadens utformning med hänsyn till olika krav. Även inredningsoch utrustningsdetaljer har analyserats. Med utgångspunkt från de forskningsresultat som framkommer utarbetas förslag och normer för bostadsoch samhällsplaneringen. För det andra är det tekniska hjälpmedel. Forskningsarbetet koncentreras kring rullstolar, lyftapparater och tekniska hjälpmedel i bostäder. Även i dessa avseenden är utgångspunkten och det väsentliga en analys av de handikappades behov och möjligheter. De genom analyserna framkomna behoven får sedan ligga till grund för konstruktion och utformning av olika hjälpmedel. För det tredje omfattar forskningen socialpsykologiska aspekter. En av avdelningens forskningslinjer är att studera de handikappades sociala och psykologiska situation. Det görs genom enkäter, intervjuer och objektiva analyser. Avdelningen för handikappforskning samarbetar med ett stort antal forskningsinstitutioner inom och utom Sverige såsom tekniska högskolor, sjukvårdsinrättningar och samhällsvetenskapliga fakulteter. Nu anser utskottet det vara av vikt att medel ställs till förfogande för det forskningsarbete som professor Brattgård bedriver, men man vill inte sträcka sig så långt som till ett anslag på 200 000 kronor. Jag vill emellertid, herr talman, yrka bifall till motionen 775.
Herr talman! Jag tror att vi alla är helt överens med motionärerna om att den forskning som drivs av professor Brattgård är mycket värdefull. Men den har, som jag sade, nyligen kommit i gång, och man kan väl säga att den liksom befinner sig under uppbyggnad. Det är därför som vi från utskottets sida har sagt att 100 000 kronor är det belopp som bör beräknas till forskningen i Göteborg. Jag vill poängtera att det skall ske ett samarbete mellan professor Brattgård, handikappinstitutet och socialstyrelsen när det gäller planering av projekt som skall bedrivas i Göteborg. Vidare skall man som sades i propositionen när institutet kom till, utnyttja de möjligheter man har att få bidrag från statens tekniska forskningsråd och från olika stiftelser. Så har också skett.

Herr talman! Man kan väl uttrycka sin tillfredsställelse över att vi är överens om målsättningen beträffande samhällets stöd åt de handikappade, nämligen att dessa i princip skall ha i stort sett samma villkor som övriga, normalutrustade människor. Det är i det fallet nödvändigt med vissa hjälpmedel för att kompensera det handikapp vederbörande har, vare sig det är fysiskt eller psykiskt.

Jag medger att det är svårt att definiera de villkor som bör uppställas för rätt att komma i åtnjutande av sådana hjälpmedel. Jag vill betona att det finns många exempel på handikappade som på grund av nu gällande bestämmelser kommit utanför möjligheten att få statligt stöd till hjälpmedel trots att man tycker att de mycket väl skulle ha varit berättigade härtill. Jag har en redogörelse från en person som drabbats av starr och som till följd därav i sitt arbete behövde använda både glasögon och kontaktlinser, vilka hon måste byta, jag tror det var fyra gånger under kortare tid än trekvarts år, men som på grund av bestämmelsernas utformning inte kunde komma i fråga för bidrag. Bedömningen av om en handikappad skall kunna erhålla statligt stöd till hjälpmedel eller inte får inte vara stelbent, och förteckningen över sådana hjälpmedel får inte revideras med så långa mellanrum att den blir inaktuell. Framför allt får villkoren inte bindas till en viss handikappgrupp, utan avgörande skall vara vederbörandes behov av hjälpmedel. Samtidigt som utskottet avstyrker motionen i denna del understryker utskottet i sin skrivning betydelsen av att hjälpmedelsförteckningen kontinuerligt blir föremål för en systematisk översyn. Vi instämmer i just detta att översynen bör ske kontinuerligt. Men även här bör nämnda utvidgning komma till stånd. Vidare bör det förenklade förfarandet kunna tillämpas, så att man inte, med den tidsutdräkt det innebär, ofta flera månader, skall behöva till socialstyrelsens prövning hänvisa de fall då komplicerade hjälpmedel erfordras utan — såsom föreslås i motionen och reservationen — kan avgöra det på regionalt plan i härför lämpligt länsorgan. Det är i korta drag vad reservanterna vill framhålla i reservationerna 18 och 19. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till de två reservationerna.

Herr talman! I motionen 747 har jag tillsammans med många kamrater i samtliga riksdagspartier yrkat på åtgärder för att möjliggöra för ordinationsberättigad läkare att skriva ut dyrbara tekniska hjälpmedel för klinisk prövning. För att göra det praktiskt möjligt föreslår vi att man skall reservera 10 procent av anslaget på 90 miljoner kronor för detta ändamål. Motsvarande yrkande framställdes i en motion förra året, och det var ungefär samma motionärer som då stod bakom det. Den motionen föranledde en reservation vid statsutskottets utlåtande, vilken vann bifall i andra kammaren men med knapp majoritet avslogs i första kammaren. Mot den bakgrunden blev jag ganska förvånad när jag såg att utskottet detta år enhälligt hade gått emot förslaget. Skälet till det tycks framför allt vara att handläggningstiderna hos socialstyrelsen och Kungl. Maj:t, som tidigare var mycket långa, förefaller att ha förkortats betydligt. Tidigare var det vanligt att det tog 12—13 månader i väntetid för den som hade ansökt om ett dyrbart tekniskt hjälpmedel, i första hand en eldriven rullstol. Enligt socialstyrelsens uppgifter, som redovisas i betänkandet, skulle det under 1970 ha varit endast ett ärende av 92 som hade tagit mer än sex månader, medan 78 — eller 85 procent — skulle ha avgjorts inom tre månader. Hos Kungl. Maj:t skulle ärendena sedan i medeltal ha legat ungefär tre veckor. Enligt vad jag erfarit är det alldeles riktigt att efter den debatt som fördes förra året har glädjande nog tiderna för handläggningen i socialstyrelsen blivit betydligt kortare. Men jag vet också att åtskilliga ärenden fortfarande tar förhållandevis lång tid. Jag vill inte påstå att de uppgifter som har redovisats i utskottet är oriktiga, men de speglar uppenbarligen inte hela sanningen.

Av sex ansökningar från Norrbackainstitutet, t.ex., som kommit in under senare delen av 1970 är det bara en som har behandlats till dags dato. Jag har fått några uppgifter om datum för ansökningar som har lämnats in till socialstyrelsen och som ännu inte är avgjorda, nämligen följande: den 14 2 1970, den 17 8, den 21 12 och den 9/12 1970. Av dessa ärenden är det alltså två som har legat längre tid än ett år i socialstyrelsen, ett av dem för övrigt på dagen ett och ett halvt år, och sju har legat mer än sex månader. Ett ärende kom in den 2/7 1969. För ungefär en månad sedan fick patienten den elektriska rullstol som var anledningen till detta ärende, I ett annat fall, som har legat sedan den 23/6 1969, gick patienten helt nyligen bort utan att ha fått tillgång till den elektriska rullstol som vederbörande ansökte om. Det här är ingen fullständig redovisning av fall som har legat längre tid, men det visar uppenbarligen att den statistik som socialstyrelsen har kommit med är ganska missvisande i sammanhanget. Utskottet säger i anledning av den här statistiken: ”Det finns därför inte belägg för att det finns någon mera påtaglig anledning att decentralisera handläggningen av ärendena i syfte att förkorta behandlingstiden för dessa.” Jag tycker nog för min del att det verkligen finns belägg för att man borde göra det. Jag sade förut att ärendenas handläggningstid har förkortats. Det är glädjande, och jag tycker att det är tacknämligt att utskottet uttalar önskemål om ytterligare förkortning. Men skall man i praktiken radikalt kunna förkorta väntetiderna, så tycker jag att det förslag som vi har lagt fram är synnerligen lämpligt, nämligen att man ger möjlighet för de ordinationsberättigade läkarna att lämna ut hjälpmedlet för klinisk prövning. Det vill nu utskottet inte gå med på, utan man hänvisar till den s.k. hjälpmedelsgruppen, och det kan jag väl i och för sig ha förståelse för mot bakgrund av att hjälpmedelsgruppen enligt uppgift skall komma med sitt förslag redan under innevarande år. Men utskottet uttalar samtidigt ganska kritiska synpunkter på tanken med det här förslaget, och det tycker jag är beklagligt. Ty det är väl ändå så att de läkare som är ordinationsberättigade är de som i allra första hand kan behandla dessa frågor på riktigt sätt. Det är ju inte vilka läkare som helst, utan det är t.ex. läkare vid Norrbackainstitutet, vid Eugeniahemmet och vid alla befintliga rehabiliteringskliniker. Och innan läkaren för sin del tillstyrker ett sådant här ärende har det varit föremål för en mycket noggrann utredning, där arbetsterapeuter och kuratorer varit inkopplade. Dessa personer känner naturligtvis väldigt väl till de personliga förutsättningar och lokala förhållanden som är avgörande i fallet.

Jag vill återgå till exemplet som jag nämnde om en patient i Västerås som den 23 juni 1969 sände in ansökan till socialstyrelsen men som hann gå bort innan vederbörande fick den rullstol han ansökte om. Jag känner inte närmare till fallet, men vi kan väl ändå alla föreställa oss att det skulle ha varit till utomordentligt stor nytta och glädje om patienten hade fått en rullstol i juni 1969, då läkaren bedömde att det hade varit lämpligt för vederbörande att få en sådan. Men det blev ingenting någon gång. Den kliniska prövning som vi föreslår kan naturligtvis i vissa fall visa att det är omöjligt för patienten att sköta en sådan här rullstol, men då är det ju väldigt viktigt att man så snart som möjligt meddelar det till socialstyrelsen, så att socialstyrelsen kan behandla ärendet därefter — avskriva det eller vad man skall göra. Om i något enstaka fall socialstyrelsen kommer fram till att det hjälpmedel som läkaren har ordinerat inte är lämpligt, att man i stället vill ha ett annat hjälpmedel, tycker jag inte att det är någon större skada skedd. Det är självklart att man måste rätta till förhållandet, och det bör vara till fördel för patienten. Jag beklagar alltså, herr talman, att utskottet har haft den här negativa inställningen till den tanke jag har utvecklat, och jag beklagar det framför allt för de handikappades skull. Jag förstår att det mot ett enhälligt utskott är helt utsiktslöst att vinna gehör för tanken här i kammaren, och därför skall jag avstå från att yrka bifall till min motion. Men jag vill hoppas att hjälpmedelsgruppen skall se på frågan mera positivt än vad utskottet har gjort, att frågan alltså kommer tillbaka på ett eller annat sätt och att den då blir bättre behandlad än den hittills har blivit.

Herr talman! I motionen 133 tas frågan om hjälpmedelsförteckningen upp, och man vill att alla hjälpmedel som är nödvändiga på grund av handikapp eller sjukdom tas med på förteckningen. Vilka hjälpmedel är det då som man tänker på? Vi har ju olika hjälpmedel — vi har hjälpmedel vid undervisningen, på arbetsmarknaden och inom sjukvården. Är det också de hjälpmedlen som man vill skall föras upp på hjälpmedelsförteckningen? I motionen säger man att rätten att kostnadsfritt få hjälpmedel bör utökas till att omfatta alla handikappgrupper. Det vore därför bra om vi av motionärerna kunde få en förklaring på vad man åsyftar. Utskottet understryker betydelsen av att hjälpmedelsförteckningen blir föremål för kontinuerlig översyn. Det förhåller sig dock på det sättet att hjälpmedel tillkommer på denna förteckning. Det sker ständiga förändringar. Jag vill erinra om att t.ex. den elektriska tandborsten har uppförts på den, likaså permobil X som fördes upp på hjälpmedelsförteckningen från den 1 juli 1970. Till sjukvårdshuvudmännen kommer meddelanden från socialstyrelsen om förändringar som har gjorts på hjälpmedelsförteckningen. Någon gång i början på detta år skickade man ut ett meddelande som gällde statsbidragsberättigade tvättmaskiner samt bandspelare för syn-, taleller hörselskadade. Det sker alltså ständiga förändringar. I motionerna 133 och 747 tas upp frågan om reglerna för statsbidrag till kostsamma hjälpmedel. Som här har sagts tidigare skall socialstyrelsen pröva ordination av särskilt kostsamma hjälpmedel, och beslutet skall underställas Kungl. Maj:t för godkännande. Under 1970 har Kungl. Maj:t godkänt det beslut som gäller 80 elektriska rullstolar, tre tippsängar och sex elektriska skrivmaskiner med aggregat. Till dessa hjälpmedel har det utgått bidrag med 100 procent av kostnaderna. Låt mig också erinra om att när det gäller de elektriska rullstolarna är det inte bara att t.ex. ordinera en permobil och sedan föreställa sig att den kan användas av den handikappade. Många gånger behövs det göras specialarrangemang. Det kan leda till att kostnaden för permobilen blir 49 000 kronor. Jag säger inte det för att nämna summan utan för att det ger en bild av hur stora arrangemang som kan behöva göras på t.ex. permobilen för att den verkligen skall vara det bästa hjälpmedlet för en handikappad. När permobilen någon gång i mitten på 1960-talet blev statsbidragsberättigad fick dåvarande medicinalstyrelsen från olika läkare önskemål om närmare föreskrifter om när man kunde ordinera denna kostsamma rullstol. Den kostade vid det tillfället 20 000 kronor, och andra elektriska rullstolar kostade mellan 3 000 och 4 000 kronor.

I slutet av 1970 föreslog en departementsutredning att den prövning som nu sker hos Kungl. Maj:t av socialstyrelsens beslut i enskilda bidragsärenden skall upphöra. Jag kan nämna att remissinstanserna har instämt i detta förslag, och man kan väl hoppas att frågan kommer under prövning rätt snart. Det har också här erinrats om den hjälpmedelsgrupp som har tillsatts. Med hänsyn till denna grupps uppdrag och förslaget från departementsutredningen anser utskottet att det inte behövs något initiativ från riksdagens sida. I motion 747 vill man att 10 procent av anslaget till hjälpmedel skall reserveras för dyrbara tekniska hjälpmedel; det är alltså fråga om 9 miljoner kronor. Man har sagt att utskottet har varit kallsinnigt till förslaget. Frågan är: Hur har man tänkt sig att man skall klara placeringen av de här hjälpmedlen? Vem skall besluta hur de 9 miljoner kronorna skall disponeras? Den tyngsta posten bland dyrbara hjälpmedel är permobilen. Den är väl nu så känd att den ordineras till olika handikappade i den utsträckning som det finns behov av den. Tror man att det genom att man reserverar 9 miljoner kommer att ordineras fler permobiler och fler skrivmaskiner, eller vad har man egentligen tänkt sig? Jag vill också erinra om att hjälpmedelshanteringen bygger på att staten betalar hela kostnaden för ordinerade hjälpmedel och att landstingen sköter allt annat, t.ex. tillhandahållande, demonstration och information, anpassning och lagerhållning av hjälpmedel.

Man har alltså åtagit sig ansvaret för en förmedlingsverksamhet. Handikappinstitutet har framlagt förslag till socialstyrelsen i fråga om en hjälpmedelsorganisation som skall byggas upp i landstingen, men redan pågår inom många landsting en uppbyggnad av en sådan hjälpmedelsorganisation. Handikappinstitutets förslag innebär att hjälpmedelsorganisationen skall ansvara för att olika hjälpmedel finns tillgängliga och även svara för den tekniska anpassningen. Socialstyrelsen kommer att utforma råd och anvisningar. En av anledningarna till att man vill ha en decentralisering av beslutanderätten är att man, som det har uttryckts i motionen, vill få en förkortning av den tid som åtgår för behandling av bidragsärenden. Vi har i vårt betänkande redovisat de uppgifter som vi har fått från socialstyrelsen. Det finns ingen anledning att betvivla dem, och det har heller inte någon av dem som talat här tidigare gjort. Man har tagit upp andra fall. Herr Hedin sade själv när det gällde det fall där ansökan hade lämnats in någon gång i juni 1969, att han inte kände till fallet. Det gör inte jag heller. Från socialstyrelsens sida kan det vara fråga om mycket arbete från det att ansökan kommer in och till dess att den blir bifallen. Vi hade en representant från socialstyrelsen vid utskottets sammanträde, och vi fick en redogörelse för flera fall.

Vi fick också veta att det hade visat sig att det var bättre att vederbörande fick två rullstolar i stället för en. Det gavs också en rad andra exempel. Jag tror att det är väsentligt att hela tiden ha i åtanke att handikappade har mycket olika behov av hjälpmedel. Ofta har de ett dubbelhandikapp som man också måste ta hänsyn till vid ordination av olika hjälpmedel. Utskottet har inte funnit fog för påståendet om långa handläggningstider.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
Herr talman! Om man skulle följa motionärernas förslag att den ordinationsberättigade läkaren direkt skulle kunna skriva ut t.ex. en elektrisk rullstol för klinisk prövning, vilket jag tycker i och för sig vore lämpligt, måste man ju ha tillgång till dessa rullstolar. Då måste man alltså ha någon form av buffertlager, var det nu skall placeras. Man kan väl tänka sig att det finns i varje landstingsområde vid centrallasarettet, varifrån läkaren alltså kan få det här hjälpmedlet. Detta är anledningen till att vi menar att man då måste reservera en viss del av anslaget för att kunna få fram detta buffertlager. Till det skulle man sedan kunna återlämna de stolar som eventuellt inte passar för någon patient. När någon inte längre kan använda en rullstol som han har haft ute, återgår den alltså till detta lager. Fru Skantz sade här att behandlingstiderna för ärendena varit förhållandevis korta, och det är väl i princip riktigt. Men jag påvisade i mitt förra anförande att det ändå är ganska många fall där handläggningstiderna är mycket långa — betydligt över ett år. Och de patienter det här är fråga om är ju ofta beroende av att mycket snart få det här hjälpmedlet, om de över huvud taget skall ha någon nytta av det. De har drabbats av sjukdom som ibland ganska snart försämrar deras tillstånd, men de kan under ett eller ett par år ha mycket stor glädje av att få ut hjälpmedlet. Det är mot den bakgrunden som jag tycker att det förslag vi har kommit med skulle vara lämpligt för att verkligen i tid hjälpa de patienter som behöver få hjälp i det här avseendet.
Herr talman! Jag tror att det hade varit av värde för debatten, om vi hade vetat anledningarna till att behandlingen av inkomna ansökningar tagit så lång tid. Herr Hedin säger att ett ärende legat sedan 1969. Men här har vi ju faktiskt inte fått veta sakuppgifterna. Som herr Hedin framställer det verkar det precis som om ärendena bara ligger hos socialstyrelsen och ingenting händer. Jag tror inte att det är på det sättet, utan jag tror att man håller på att undersöka frågan — man har kontakt med lasarettet och med handikappinstitutet. Det är denna noggranna handläggning av ansökningarna som man inte skall glömma bort när man diskuterar den här saken. Sedan säger herr Hedin — och det står också i motionen — att prövningen av de här dyrbara hjälpmedlen skall göras av ett lämpligt organ inom landstingsområdet. Men det har tydligen inträffat någonting från det man skrev motionen till dess man skrev reservationen. Man har fått ett ökat förtroende för Kungl. Maj:t, eftersom man i reservationen skriver att det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att anvisa lämpligt regionalt organ för detta ändamål, och så nämner man handikapputredningens förslag om länshandikappråd. Jag är naturligtvis mycket glad över att herr Hedin är så positiv till handikapputredningens förslag. Men länshandikappråden har vi föreslagit skall vara samordningsoch kontaktorgan mellan handikapprörelsen och olika myndigheter, och jag tror inte att dessa länshandikappråd är de lämpliga regionala organen i det här fallet.
Herr talman! Den decentralisering som fru Skantz talar om nu och som är föreslagen i en reservation är ju inte föranledd av vår motion utan av en motion som herr Hyltander har svarat för. Det finns — tyvärr, som jag ser det — ingen som har följt förslaget om att man skall reservera tio procent av anslaget och att man skall ge möjlighet för ordinationsberättigad läkare att skriva ut hjälpmedlen för klinisk prövning. Det har inte följts upp av någon i utskottet.

Herr talman! Under punkten 42 i socialutskottets betänkande nr 5 har utskottet behandlat en centermotion med herr Larsson i Öskevik som första namn, vari hemställs om utarbetande av ändrade bestämmelser om statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. Den nya omsorgslagen, som trädde i kraft 1968, har med de tillämpningsföreskrifter som åtföljde den inneburit en mycket hård satsning på detta speciella vårdområde. Detta är riktigt. Det är ett område, som på olika sätt var åsidosatt, och om lagen och dess intentioner torde det råda allmän enighet. Det är däremot kring de ekonomiska följderna för landstingen av riksdagens beslut som diskussionen står och ytterst frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och landsting.

undervisning i särskola. För att upprätthålla undervisningen krävs emellertid även andra personalkategorier, till vilkas löner det ej utgår statsbidrag. Från Landstingsförbundet och Kommunförbundet har i skrivelse 1969 framhållits att de bestämmelser som finns i statsbidragskungörelsen inte överensstämmer med syftena bakom omsorgslagen.

Alla dessa befattningar är nödvändiga för verksamhetens bedrivande och mestadels föreskrivna i omsorgslagen, men landstingen får helt stå för kostnaderna för desamma. Herr talman! Jag vill med ett par ord gå tillbaka till den utredning, som föregick omsorgslagen. Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda avser medverkan till att den utvecklingsstörde så långt individens handikapp tillåter bereds möjligheter att leva ett normalt liv. Förutsättningen härför är ett tidigt omhändertagande med igångsättning av olika aktiviteter av inlärningsnatur, gällande talträning, dagliga bestyr, personlig hygien, rörelsegymanstik m.m. Denna inlärning och träning måste i många fall oavbrutet fortsätta för att inte tidigare uppnådda resultat skall spolieras. Detta är starkt koncentrerat den målsättning som angavs i den utredning beträffande omsorger om psykiskt utvecklingshämmade, som avgav sitt betänkande år 1966, SOU 1966:9. Utredningens konkreta förslag till åtgärder för undervisning och vård resulterade sedermera i att riksdagen antog omsorgslagen. Beträffande kostnaderna för genomförandet av de föreslagna åtgärderna sade utredningen i sitt betänkande bl.a.: ”Våra förslag angående omsorgerna om de psykiskt utvecklingshämmade kännetecknas framför allt av att de för att kunna genomföras kräver ökad tillgång på utbildad personal. — — — Vi anser därför att det är särskild anledning att nu överväga ökat statligt bidrag till personalkostnaderna inom vården av de psykiskt utvecklingshämmade. — — — Vårt förslag innebär vidare att gränserna mellan undervisning och vård samt mellan vad som nu benämns sluten och öppen vård blir svåra att bestämma. Skillnader i statsbidragsbestämmelser kan inte lämpligen grundas på dessa gränser.” Utredningen har sedan konkret angivit vilka personalkategorier den anser skulle vara statsbidragsberättigade, och detta överensstämmer helt med vad motionen föreslår. Regering och riksdag följde utredningens förslag i så måtto att landstingen som huvudmän genom omsorgslagen med tillämpningsföreskrifter fick skyldighet att satsa hårt på en upprustning av omsorgsverksamheten. Däremot följdes icke utredningens förslag om kostnadstäckning.

I sina petita till årets statsverksproposition föreslår skolöverstyrelsen att statsbidragsgivningen skall utvidgas att omfatta kostnaderna för studierektorstjänster, merkostnader för vissa arvodestjänster samt personell assistens. Departementschefen har emellertid inte kunnat biträda förslaget. Socialutskottet avstyrker motionen med motivering, att en arbetsgrupp efter Kungl. Maj:ts bemyndigande utsetts i slutet av förra året med uppdrag att se över reglerna om statsbidrag till särskoleverksamheten. I avvaktan på resultatet av gruppens arbete är utskottet inte berett att förorda någon ändring av reglerna för statsbidragsgivningen. Denna översyn av reglerna om statsbidrag till särskoleverksamheten är givetvis av värde, men inte heller med en eventuell förbättring av statsbidragen till särskoleverksamheten löser man kostnadsproblematiken för omsorgsområdet i stort. Särskoledelen av omsorgsverksamheten är inte den mest kostnadskrävande. Det är på vårdsidan kostnaderna ökar mest, och särskilt öppenvårdens kostnader kommer att öka mycket starkt när omsorgslagens intentioner om individuell vård och träning till fullo genomförts i praktiken. Genomförandet av omsorgslagen ute i landstingen har, såsom redan framhållits, inneburit en avsevärd ekonomisk belastning för huvudmännen. Mot bakgrunden av detta är det enligt reservanternas mening angeläget att de förslag angående statsbidrag till olika personalkategorier, som framlades av den utredning som föregick lagstiftningen, snarast möjligt förverkligas. Den närmare avgränsningen av de statsbidragsberättigade tjänsterna bör anförtros den arbetsgrupp som tillsattes förra året för att se över reglerna om statsbidrag till särskoleverksamheten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 20.

Herr talman! Med hänvisning till vad herr Andreasson här redogjort för samt med hänsyn till den pålaga för landstingen som omsorgslagen av 1968 innebär och den stora satsning som har skett på de flesta omsorgsstyrelser ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Vad vi nu diskuterar är ju frågan om bidrag till driften av särskolor och ingenting annat. Då vill jag bara kort påminna om den arbetsgrupp som tidigare har nämnts här och som tillsattes i slutet av 1970. I den gruppen ingår representanter från Landstingsförbundet och Kommunförbundet och skolöverstyrelsen.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

Herr talman! Jag är medveten om att det kan vara svårt att göra en åtskillnad mellan vård och undervisning. Men det skulle vara av värde om herr Andreasson ville hjälpa oss och förklara vad det är som man inlägger i begreppet personell assistans.
Herr talman! Jag vill erinra om att motionen går ut på att statsbidrag ges även till vissa tjänster på vårdområdet. Den inskränker sig alltså inte till särskoleområdet. Det är, som redan har påpekats av utredningen, svårt att skilja mellan undervisning och vård när det gäller denna speciella omsorgsverksamhet.

Herr talman! För sin verksamhet är Sveriges dövas riksförbund helt beroende av frivilligt insamlade medel, lotteriinkomster och statliga bidrag.

Den sammanlagda budgeten för Sveriges dövas riksförbund uppgår inte till mer än 881 000 kronor och i den fattas 319 000 kronor, som måste täckas genom anslag från staten. Det är den budget som förbundet har gjort upp och SDR behöver alltså för nästa budgetår 319 000 kronor i statliga anslag, utöver vad man kan få in från annat håll, för att verksamheten skall kunna bedrivas i avsedd omfattning. Men nu vill inte utskottsmajoriteten tillstyrka mer än 115 000 kronor och då vill jag fråga: Vilken verksamhet anser utskottsmajoriteten att Sveriges dövas riksförbund skall dra in på, eller alternativt, hur skall förbundet ta in de 204 000 kronor som utskottsmajoriteten inte vill anslå för den verksamhet förbundet bedriver? SDR bedriver försöksverksamhet med tolkhjälp åt döva. Exempel på sådan tolkning är när en döv får hjälp med en skrivelse vars innehåll han inte kan tolka eller när viktiga handlingar och skrivelser skall upprättas. SDR planerar vidare kurser, där föräldrar till döva barn skall lämnas allsidig information om vilka möjligheter det finns för dem att få kontakt med sina döva barn när det gäller fostran och språkinlärning. Det har visat sig att döva barn efter tre års träning i förskola inte sällan lämnar förskolan vid sju års ålder med ett ordförråd på endast mellan 20 och 80 ord. Döva barn med döva föräldrar, som redan från födseln tränats med hjälp av teckenspråk, har vid samma ålder som regel ett ordförråd som uppgår till omkring 1 000 ord. Det visar väl den oerhörda betydelsen av det arbete som Sveriges dövas riksförbund bedriver på det här området. Kan normalt hörande här i kammaren föreställa sig hur det skall kännas att vid sju års ålder inte ha ett ordförråd på mer än 20 ord och inte kunna höra något alls? Kan någon föreställa sig hur dessa små barn får lida av sitt handikapp? De kan inte göra sig förstådda och de kan inte förstå de andra just därför att de inget kan höra. De blir kanske efter i utvecklingen och kommer utanför normal gemenskap för all framtid. De behöver hjälp för att bättre kunna anpassas till normalt liv och inte minst få uppleva kontakt med sina närmaste anhöriga. Sveriges dövas riksförbund bedriver vidare rådgivning och social information till föräldrar med vuxna döva barn. De döva kan på grund av sitt handikapp inte heller delta i de hörandes av stat och kommun understödda = folkhögskoleverksamhet och = folkbildningsverksamhet. Vidareutbildning, ledarutbildning m.m. kan de få på förbundets kursgård och folkhögskola i Leksand, där teckenspråkkunniga lärare och ledare undervisar dem. Kursgården drivs utan vinstintresse men verksamheten kostar givetvis trots det en hel del pengar. Det är för att trygga alla dessa insatser till gagn för de döva som Sveriges dövas riksförbund behöver det anslag på 319 000 kronor som begärs i motionen 792 och reservationen al Utskottets majoritet avstyrker anslagsökningen med hänvisning till att anslaget höjts en del under de gångna åren. Jag tycker inte att detta är ett tillräckligt skäl för avstyrkande. Det handlar alltjämt om mycket små belopp. Om man börjar från ingenting, kan naturligtvis även några få tusental kronor, som utskottets majoritet anser, betraktas som en ”väsentlig ökning”. Utskottsmajoriteten motiverar också sitt avstyrkande med hänvisning till de insatser som landstingen gör för de hörselskadade, men ärligt talat har detta egentligen ingenting med de dövas problem att göra utan rör den föregående punkten, nr 43, där ett anslag på 530 000 kronor tillstyrktes till Hörselfrämjandets riksförbund. Låt oss skilja på hörselskadade och döva. Själv är jag hörselskadad, nästan döv på ett öra efter en öronsjukdom, men det är en helt annan sak att vara fullständigt döv. Jag tycker att vi nu skall visa så stor solidaritet att vi medverkar till att SDR får det blygsamma anslag förbundet begärt, så att man på det sättet kan hjälpa fler döva barn och ungdomar till en mer normal tillvaro. Det finns starka skäl för bifall till reservationen 21, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det inte råder några delade meningar mellan motionären och utskottet beträffande betydelsen av det arbete som handikapporganisationerna utför. Detta arbete är värdefullt, och denna uppfattning gäller inte bara den handikapporganisation som vi nu diskuterar utan den gäller samtliga handikapporganisationer.

Nu stöder samhället dessa organisationer på olika sätt. Kommuner och landsting lämnar ekonomiska bidrag till organisationernas lokala och regionala verksamhet. Dessa bidrag avser vanligen den allmänna verksamheten, men åtskilliga landsting och kommuner betalar hela eller delar av lönekostnaden för handikapporganisationernas konsulenter. Det är fyra handikapporganisationer som får bidrag från speciella anslag, nämligen De handikappades riksförbund, Hörselfrämjandets riksförbund, De blindas förening och Sveriges dövas riksförbund. Sedan är det 14 organisationer som får bidrag från det anslag som heter Extra utgifter och som vi har behandlat tidigare i dag. Jag upplever mycket starkt det angelägna i att handikapputredningens förslag snarast möjligt blir genomfört. Utredningen har nämligen föreslagit att statens bidrag till handikapporganisationernas allmänna verksamhet skall betalas från ett gemensamt anslag: Bidrag till handikapporganisationer. Fördelningen mellan handikapporganisationer av detta anslag skall enligt utredningens förslag beslutas av Kungl. Maj:t efter förslag från statens handikappråd som utredningen föreslår skall ombildas. Genom denna förändring — om den genomförs, vilket vi hoppas — kommer det att bli möjligt att vid ett enda tillfälle ta ställning till ansökningar från de olika handikapporganisationerna. Man kan alltså få en samlad bild av de framställningar som föreligger. Sveriges dövas riksförbund har under en följd av år tillerkänts bidrag från anslaget Extra utgifter. Men fr.o.m. innevarande budgetår får förbundet bidrag från ett särskilt anslag och bidraget har höjts från 25 000 kronor till 100 000 kronor, således en ökning med 75 000 kronor. I årets statsverksproposition föreslås att anslaget skall höjas med ytterligare 15 000 kronor till 115 000 kronor. Nu vill herr Åkerlind att anslaget därutöver skall höjas med 204 000 kronor till 319 000 kronor och det är det förslaget som utskottet inte har kunnat biträda. Det är bl.a. med hänsyn till den diskussion som vi fört i utskottet när det gäller anslag till de andra organisationerna som jag tidigare har nämnt om och även med hänsyn till handikapputredningens förslag som vi menar att vi bör söka få en samlad bedömning av bidragen till handikapporganisationerna. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Skantz efterlyser en samlad bild av anslagsbehovet. Jag tror att vi redan har en samlad bild av vad Sveriges dövas riksförbund behöver för nästa budgetår genom de siffror jag nämnde. Och jag efterlyser fortfarande vad utskottsmajoriteten anser att Sveriges dövas riksförbund skall spara in på. Jag har gått igenom förbundets utgiftsstat och måste säga att skulle jag sitta med i styrelsen så skulle jag inte kunna hitta besparingsmöjligheter på så många tusenlappar. Vi får också betänka: Vad skall vår solidaritet omfatta?

Det är i runda tal tusen gånger så mycket som Sveriges dövas riksförbund behöver ytterligare för att tillgodose sina behov.
Herr talman! Om vi satte oss ned och läste igenom anslagsframställningarna från handikapporganisationerna, skulle vi säkerligen finna att det rör sig om betydande belopp. Och jag vill säga till herr Åkerlind att jag inte heller kan ange vad det är för verksamhet som Sveriges dövas riksförbund inte skall kunna bedriva. Men jag tror att förbundet får göra som andra som inte får de anslag de begär: man får söka finna vägar att skära ned sin budget. Herr Åkerlind talar om solidaritet. Varför kände herr Åkerlind då ingen solidaritet när vi i förmiddags behandlade frågan om anslag till Handikapporganisationernas centralkommitté och till Riksförbundet för utvecklingsstörda barn? Det förelåg motioner om ökat anslag till dessa två organisationer, men varför hade herr Åkerlind inte reserverat sig för ökade anslag till dessa två organisationer?
Herr talman! Jag känner solidaritet även med dessa andra grupper, men jag anser att det är skillnad på behov och behov. Man kan inte sätta likhetstecken mellan alla handikappgrupper när man skall bedöma deras behov. När det gäller De dövas riksförbund så är det fråga om grupper som är så gravt handikappade, som har så kolossalt stort behov av hjälp för att kunna uppleva sin tillvaro som någorlunda normal, att deras problem är betydligt större än de flesta andra handikappgruppers problem. Det är just därför som jag känner solidariteten — skall vi kalla det så — så stark, att jag anser att vi måste göra en insats på detta område.

Herr talman!

Det är en grupp som alltså ofta behöver bättre bostäder och som också många gånger har möjlighet att få det genom de krafttag som vi försöker att ta i olika hänseenden för att underlätta de handikappades situation. Men när man skall flytta in i en ny bostad kommer genast frågan: Varifrån skall pengarna tagas för att möblera denna bostad? Det bör vara ett rimligt krav att också de handikappade skall kunna få lån för att möblera den egna bostaden. Då utskottet nu har behandlat denna motion har man som utskott ofta brukar — jag har påpekat det förut i dag — hänvisat till att frågan är under behandling, inte bara för de handikappade utan för alla ensamstående. Ungdomsbostadsutredningen har i sitt betänkande Ungdom och bostad tagit upp frågan om sådan ändring av reglerna för bosättningslån att lån skall kunna utgå även till ensamstående utan barn. Det betänkandet har Kungl. Maj:t sänt ut på remiss och sedan har både betänkandet och remisserna överlämnats till familjepolitiska kommittén för vidare behandling. Jag tycker inte att detta är något skäl för att avstyrka ett rimligt krav på bosättningslån till handikappade. Reservationen som är en följd av den avstyrkta motionen påpekar att det är tillräckligt med en enkel hemställan till Kungl. Maj:t om en sådan ändring av kungörelsen om statliga bosättningslån att lånerätten utvidgas till att omfatta även ensamstående handikappade. Jag har i och för sig ingenting emot att frågan prövas rörande bosättningslån till ensamstående, men jag anser att det är en ekonomiskt sett betydligt större fråga än frågan om bosättningslån till handikappade. Och det är ingalunda säkert att den kommer att lösas under i varje fall de närmaste åren. Det är någonting av de obotfärdigas förhinder som ligger över utskottets motvilja mot att redan nu låta ensamstående handikappade få rätt till bosättningslån. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är en följd av den avstyrkta motionen, nämligen reservationen 22.

Herr talman! I reservation nr 22 anförs att ensamstående handikappade ofta tvingas bo på institution, att många av dem är i stort behov av egen lägenhet men att det är svårt för dem att skaffa sig en lägenhet på grund av de höga utrustningskostnaderna. Jag tror inte att det är de höga utrustningskostnaderna som är hindret. De handikappade som man talar om i motionen och reservationen och som bor på institution behöver med all sannolikhet mycket service. Många av dem behöver service dygnet runt. Då är det alltså inte bara fråga om att skaffa en lägenhet. Man måste också se till att de har service ständigt och jämt, och det är inte så lätt, även om vi har kraftigt utbyggt den sociala hemhjälpen. Statens kostnader i dag är ju 200 miljoner kronor om året. Har motionärerna verkligen tänkt sig in i hur det hela skall fungera? Det är inte så enkelt som det görs gällande i motionen. Vem är handikappad? Vilka grupper är det man avser? Vilka kriterier skall gälla för att en person skall få detta bosättningslån? Skall det vara att man vistas på en institution, skall det vara att man har förtidspension eller skall det vara att man har fått invalid-bostadsbidrag? Är det verkligen motionärernas mening att de ortsombud som nu finns i varje kommun och som skall yttra sig över låneansökningarna också skall avgöra huruvida en ensamstående sökande är handikappad eller inte? Nu vet vi att familjepolitiska kommittén har i uppdrag att pröva frågan om bosättningslån till ensamstående utan barn. Det är inte fråga om handikappade eller icke handikappade utan om alla ensamstående. Ett bifall till reservationen skulle faktiskt innebära att vi ger oss in på frågan om en särbehandling av handikappade, och det tror jag inte att de handikappade själva vill vara med om. Med hänsyn till att familjepolitiska kommittén har uppdraget att se över bosättningslån till ensamstående har utskottet avstyrkt motionen.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
Herr talman! Nu tycker jag att fru Skantz gör frågan krångligare än den ter sig för mig när jag läser utskottets skrivning. Jag trodde att avstyrkandet var grundat enbart på det förhållandet att frågan var föremål för utredning beträffande samtliga ensamstående och att man alltså ville avvakta resultatet i förhoppning om att problemet skulle lösas för samtliga. Men nu tycks frågan också vara att det är så svårt att avgöra vem som är handikappad och vem som skall få bosättningslån om man går på den linje som reservanterna har tänkt sig. Den frågan måste vi ju lösa i många andra fall, och den bör inte vara svårare i detta fall. Att man ger de handikappade en särställning i förhållande till andra och att de inte skulle vilja acceptera detta är ju också ett egendomligt resonemang. Vi tvingas ju ändå att hjälpa många på grund av att de har det svårt, och då får vi finna oss i att de behandlas på ett annat sätt än vi friska och yrkesverksamma medlemmar i samhället. Det behöver inte innebära någon nedklassning. Svårigheterna att avgöra vem som skall ha rätt till ett sådant bosättningslån tror jag är betydligt överdrivna. Att det finns ett behov av dessa lån kan jag själv intyga eftersom jag har kommit i kontakt med ensamstående handikappade som har behövt bosättningslån därför att de har flyttat in i handikapplägenheter — som dess bättre i allt större utsträckning ställs till förfogande — men inte haft några möjligheter att få bosättningslån.

Herr talman! Jag tror inte man skall bortse från svårigheten att avgöra vem som skall vara berättigad till bosättningslån för ensamstående handikappade, och det var av den anledningen som jag ställde ett par direkta frågor om hur motionärerna hade tänkt lösa frågan. Vi måste komma ihåg att bosättningslån är lån som skall betalas tillbaka. Innan ortsombuden yttrar sig över en låneansökan skall de göra omfattande Nr 61 undersökningar beträffande betalningsförmåga samt den sökandes ålder Onsdagen den och hälsotillstånd. Lider sökanden av allvarlig sjukdom kan ortsombuden 14 april 1971 tillstyrka villkorligt, dvs. de kan skriva att ansökan tillstyrkes under förutsättning att den sökandes sjukdom och — som det står inom parentes — lyte inte anses utgöra hinder. Högsta beloppet för bosättningslånen är 6 000 kronor. Det finns ingen lägsta inkomstgräns utan man tar hänsyn till sökandes återbetalningsförmåga från fall till fall.

Jag nämner det för att ge en bild av hur svårt det kan vara att få de 6 000 kronorna. Men om vi utgår från att vederbörande får det beloppet skall han betala ränta, och den är 6,75 procent. Lånet skall betalas tillbaka inom fem år; det kan också utsträckas till åtta år. Låt oss ta exemplet med åtta år! Då skall den handikappade betala 750 kronor om året plus räntan på ett par tre hundra kronor. Jag tror inte att ett bosättningslån är det bästa sättet att hjälpa vare sig en handikappad som har varit på institution eller någon annan handikappad som får en lägenhet. Man måste söka andra vägar. Vad vi från utskottets sida har menat är att när familjepolitiska kommittén nu utreder frågan för alla ensamstående bör man vänta till dess att den kommer med sitt förslag och inte nu fatta ett beslut, som vi inte tror skulle vara till fördel för de handikappade.

Herr talman! Jag vet att klockan är halv två, men det är inte mitt fel! Jag vet också att det inte finns någon reservation knuten till betänkandet i detta ärende, och det är beklagligt. Hade utskottet inte haft så brått med behandlingen hade det måhända varit en reservation, eftersom det inkom en skrivelse från Sveriges frikyrkoråd som stödde motionen och även ett delvis positivt yttrande, en PM, emanerande från socialstyrelsen. Det gäller den andliga vården vid våra sjukhus, och alla som inte råkar vara i kulturutskottet förstår ju att det är en mycket viktig angelägenhet. Alla vi som har vistats på sjukhus vet att många lämnas ensamma med sina bekymmer. Jag tänker synnerligast på dem som lämnas i dödens väntrum ensamma med sina bekymmer. Vi vet att den ordinarie personalen väl har tid för människors krämpor men inte har tid för människornas bekymmer. Också utskottet inser väl detta men tycker inte att det behöver ta något initiativ. Socialstyrelsen är delvis positiv men menar att en översyn av de här frågorna ligger lågt på prioriteringslistan. Utskottet faller tillbaka på gamla argumenteringar från i fjol, där man hänvisar till kammarkollegiets yttrande om att det här inte har skett något väsentligt sedan den nuvarande ordningen antogs. Det är ett rätt förbluffande yttrande, att det inte skulle ha skett någonting på sjukvårdens område på 20 år som motiverar en översyn av tjänsteorganisationen vad beträffar den andliga vården. Det är förbluffande vad en statlig myndighet kan avsnöra sig från verkligheten. Utskottet hänvisar till de utbildningsmöjligheter som står till buds — och visst finns dessa. Men det är just där som problemet ligger, att vi har människor som är välutbildade för dessa sjukhusuppgifter och har intresse för dem men mycket sällan kan komma i fråga vid tjänstetillsättningar beroende på det tjäustetillsättningssystem som vi har. Så hänvisar man också som vanligt till utredningen kyrka—stat av Nr 61 1968, och det är beklagligt. Denna arma kyrka skall inte kunna uppleva Onsdagen den någon väsentlig reform förrän kyrka—stat-utredningen är klar. Vi vet ju 14 april 1971 att den inte blir klar förrän tidigast 1980. Under alla dessa år skal alltså. — — —— inget väsentligt kunna ske som kan göra vår kyrka mera effektiv. På det Den andliga vården här området borde som sagt något ske snarast. vid sjukhusen Med dessa få och valda ord vill jag yrka bifall till motionen 833.